Herr talman! Jag sade när jag började mitt anförande att jag inte skulle gå in på den här musdiskussionen. Jag hade inte tid att göra den djupare vetenskapliga analys som Lennart Brunander ville ha. Jag lämnade därför musdiskussionen därhän. Jag hoppas att Lennart Brunander kan få återkomma till den vid något annat tillfälle. Så till frågan om hur vi skall hantera importen. Till Ingvar Eriksson sade jag att om reservationen hade formulerats ungefär på det sätt som Ingvar Eriksson uttryckte sig i sitt anförande, skulle reservationsförslaget möjligen kunna vara genomförbart. Men ni ställer upp för krav som, såvitt jag förstår, reellt innebär ett stopp för import, eftersom vi har olika regler för användning av bekämpningsmedel. Vi hoppas att vi skall kunna komma fram till samma regler, och inom EG är man på väg åt det hållet. Men som förhållandena nu är innebär ert förslag ett stopp för import. Samma svar kan jag ge till Lennart Brunander. Visst kan vi skicka ut kontrollanter, exempelvis till Holland, Tyskland, Amerika och alla andra länder som vi importerar produkter från, och låta dem vara med när de olika företagen sår, skördar och hanterar produkterna. Men det skulle vara en enorm apparat. Det viktiga, Lennart Brunander, är att vårt land ställer samma krav på importerade som på inhemska produkter. Vi har kritiserat regeringen för att den i det avseendet inte gått tillräckligt långt. Att kraven uppfylls måste kontrolleras när varorna kommer in i vårt land. Tyvärr har vi i dag ingen annan möjlighet att kontrollera att reglerna följs. Men vi skall naturligtvis internationellt arbeta för att andra länder skärper sina regler för användningen av bekämpningsmedel.
Herr talman! Vi förutsätter från vår sida att regeringen vid utarbetandet av sin proposition om livsmedelskontroll tar intryck av det som i detta betänkande sägs om dessa frågor. Vi förutsätter också att de förslag som framläggs ur handelspolitisk synpunkt är möjliga att genomföra i praktiken.

Herr talman! Vpk står tillsammans med centern, moderaterna och miljöpartiet bakom reservation 3. Jag har till den här debatten antecknat mig för fem minuter. Men de argument jag hade tänkt framföra har Lennart Brunander och Ingvar Eriksson redan anfört. De argumenten har sedan nyanserats efter Lars Ernestams inlägg. Jag nöjer mig därför med att yrka bifall till reservation 3 och avstår från att förlänga debatten ytterligare.

Herr talman! Utskottet har i det betänkande som nu föreligger för behandling avstyrkt en rad motioner. De frågor som tas upp i motionerna är värda att diskuteras, och det är angeläget att vi finner lösningar på problemen. Utskottsmajoriteten har emellertid avstyrkt motionerna med motiveringen att vi får en möjlighet att diskutera de frågor som tas upp i motionerna i ett större sammanhang när vi fått förslag från regeringen om en förbättring av livsmedelskontrollen. Riksdagens beslut om trädgårdsnäringen har kunnat fattas i stor enighet. Nu har man dragit i gång en debatt som jag helst skulle vilja föra vid ett senare tillfälle. Men eftersom debatten nu pågår, vill jag ändå göra några kommentarer. Jag hoppas att de beslut som vi varit eniga om i någon mån har bidragit till att den svenska trädgårdsnäringen internationellt sett intar en mycket framskjuten position på grund av dess effektivitet, produkternas höga kvalitet och inte minst odlarnas stora yrkeskunskaper. Jag sade att jag hoppas att våra beslut ”i någon mån” bidragit till att trädgårdsnäringen har denna position, men självfallet är det trädgårdsodlarna själva som mest har medverkat till att trädgårdsnäringen har denna ställning. Odlarna har haft framtidstro, och de har kunnat möta den internationella konkurrensen om de svenska konsumenterna. Till skillnad från jordbruksnäringen är marknaden för trädgårdsnäringens produkter relativt fri. Bortsett från att man har tullar mot låga importpriser är prissättningen på den svenska marknaden fri. Visst har det ibland varit bekymmersamt. Inte minst var det fallet under 1970-talet, då de höga energipriserna och den kraftiga inflationen försatte den svenska trädgårdsnäringen i en mycket bekymmersam situation. Men trädgårdsnäringen kunde också bemästra den krisen genom att arbeta fram energisnåla växthus och bättre utnyttja resurserna. Trädgårdsnäringen gick stärkt ur den krisen. Det berodde även på att man använde biologiska bekämpningsmedel mot skadegörare. På detta område har man inte haft den intensiva debatt om användningen av kemiska bekämpningsmedel som man haft inom jordbruket. I det avseendet har de svenska trädgårdsodlarna jämfört med utländska konkurrenter ett stort förtroende hos konsumenterna. Lennart Brunander efterlyste propositioner med anledning av de förslag som 1974 års trädgårdsnäringsutredning lade fram. Jag måste tala om för Lennart Brunander att riksdagen fattade beslut med anledning av denna utrednings förslag redan 1979. Lennart Brunander kan här inte anklaga någon socialdemokratisk regering för att den proposition som då låg till grund för besluten var mycket ofullständig. Men jag vill ändå fråga vilka av 1974 års trädgårdsnäringsutrednings förslag som inte har genomförts. Utredningen föreslog bättre värmeisolerade växthus och bättre utnyttjande av utrymmesresurser. Det föreslogs också att det skulle utgå bidrag till näringen för att man skulle finna energiformer som inte var baserade på olja. Allt detta har genomförts. Man lade även fram förslag om ändring av tullarna. Man gick i många fall över från pristullar till vikttullar, eftersom priserna dumpades. Det blev en förhållandevis bra reglering på tullområdet. Sedan har inflationen och andra förhållanden gjort att tullarna har urholkats. Därför måste tullsatserna ses över. Det pågår nu en förhandling här om inom GATT, och där gäller det att ge och ta. Det är därför med mycket stor förvåning som jag läser den första reservationen i betänkandet från centerpartiet. Den handlar om trädgårdspolitiken, om att kunskaperna inom trädgårdsnäringen är otillräckliga och att utskottet skulle ha uttalat att trädgårdsnäringen kan komma att ställas inför stora svårigheter under de närmaste tio åren. Om vi hade gjort samma bedömning, då skulle utskottsmajoriteten ha presterat en helt annan skrivning. Det pågår, Lennart Brunander och andra centerpartister, en debatt i detta land med anledning av att konsumenterna alltmer söker produkter från en närmarknad. Har ni aldrig hört talas om detta, Lennart Brunander och andra? Slutsatsen av detta konsumenternas önskemål måste självfallet bli att den svenska trädgårdsnäringen kommer att inta en starkare position i livsmedelsförsörjningen. Detta bidrar inte minst den s.k. alternativa odlingen till. Förslaget i samma reservation om att odlingen måste spridas till andra delar av landet än de södra är delvis uppfyllt genom de 200 milj.kr. som riksdagen har anslagit som ett extra stöd till jordbruket i norra Sverige. Därmed kan sysselsättningen inom jordbruket kombineras med andra verksamheter. Dessutom utgår speciella lån och bidrag till trädgårdsnäringen i hela landet enligt den budgetproposition varom riksdagen fattade beslut i våras. Folkpartiet har väckt en reservation om avskaffande av importregleringen m.m. Kravet i den reservationen är i stort sett redan tillgodosett. Utskottet har också till stor del ställt sig bakom reservationen. Det pågår som bekant GATT-förhandlingar om att röja upp gällande regelverk. Men jag vill betona att det knappast kan bli tal om att Sverige ensamt skall avskaffa importregleringen av frukt och trädgårdsprodukter. Det krävs avtal om att också andra länder följer efter så att vi kan bedriva handel på lika villkor. Därmed har jag också besvarat reservation 3 om importförbud för vissa produkter. Även på det området pågår det GATT-förhandlingar i fråga om kontroll av livsmedel; där även trädgårdsprodukter ingår, kommer regeringen inom kort att lägga fram en proposition. Eftersom en del av livsmedelskontrollen omfattar hur olika produkter är märkta går det knappast att framlägga en proposition om livsmedelskontroll utan att i den beröra märkningen av olika produkter. Skördeskadeskyddet inom trädgårdsnäringen är en återkommande fråga. Olika former av skador som kan uppstå genom ogynnsamma väderförhållanden bidrar självfallet till problem för trädgårdsnäringen. Vi har också vid skilda tillfällen diskuterat hur sådana problem skall lösas. Frågan har emellertid inte varit högprioriterad från trädgårdsnäringen, utan man har där diskuterat andra former för en resultatutjämning. Även detta medför dock en rad tekniska problem. Nu finns ett frivilligt skydd inom jordbruksnäringen, och modellen för det skyddet kan också ligga till grund för trädgårdsnäringen, om den vill skapa ett bättre skydd vid skördeskador. I fråga om forskningen kommer vi i budgetpropositionen om ett par månader att ta ställning till inom vilka områden forskning skall bedrivas och vad denna skall omfatta. Därför bör yrkanden av det slag som framförs i reservationerna kunna anstå tills vi har att ta ställning till budgetpropositionen. Eftersom också de enskilda yttranden som fogats vid betänkandet berör forskning och skördeskadeskydd ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Håkan Strömberg talar först om hur duktiga och bra odlare vi har i Sverige. Det är gott och väl att även Håkan Strömberg har kommit underfund med det. Men låt oss då vara rädda om dem. Se till att de kan leva vidare! Det gäller att föra en trädgårdsnäringspolitik som ger dem stöd. Trädgårdsnäringsutredningen lade inte fram något förslag på 1970-talet, Håkan Strömberg, utan förslaget kom på sommaren 1982. På hösten samma år fick vi en socialdemokratisk regering. Den har därefter inte brytt sig om denna trädgårdsnäringsutredning och förslagen i densamma. Det är sanningen. Man har hela tiden hänvisat till att devalveringen skulle lösa alla problem. Det var kanske också fallet till att börja med. Konkurrensen gentemot de importerade varorna förbättrades. Håkan Strömberg säger att vi i dag inte kan ställa några andra krav på importen och att vi inte kan göra någonting förrän propositionen kommer. Men, Håkan Strömberg, läs vad som står i vår reservation, nämligen att regeringen uppmanas att i propositionen lägga fram förslag om en samordnad politik för trädgårdsnäringen. Vi ger helt enkelt regeringen ett uppdrag därom. Av erfarenhet vet vi nämligen att regeringen inte gör sådant av egen fri vilja. Vi litar helt enkelt inte på att regeringen lägger fram förslag av denna natur. I frågan om att grönsaker av olika slag skall odlas över hela landet hänvisar Håkan Strömberg till de 200 milj.kr. som är avsatta för landsbygdsutveckling. En del av dessa pengar kan förstås användas till det ändamålet. Men detta anslag hade inte kommit till stånd om inte centerpartiet mycket hårt hade drivit den frågan. Landsbygdsutvecklingsprogrammet kom till stånd efter en motion från centerpartiet, som socialdemokraterna så småningom accepterade. Det är sanningen. Pengarna kommer dock knappast att räcka. Hade socialdemokraterna dessutom ställt sig bakom vårt krav att också satsa 100 milj.kr. på att försöka att göra något-av de idéer som kommer ut av detta landsbygdsutvecklingsprogram ”Låt hela Sverige leva”, då skulle ännu mycket mer vara vunnet. Men det ville man inte göra. Socialdemokraterna ägnar sig mer åt fagert tal än åt att vidta åtgärder. Frågan om skördeskadeskyddet är naturligtvis svårare. Det är inte särskilt lätt att hitta ett bra system. Det får emellertid inte göra att vi avstår från att försöka. Det är möjligt att man kan ha en frivillig modell av den typ som jordbruket har. Det kan vara en lösning.
Herr talman! Trädgårdsnäringen är en förhållandevis fri näring som lyckats väl, säger Håkan Strömberg. Det är riktigt, men det finns i dag en befogad oro för hur det skall bli i framtiden, inte minst med hänsyn till de olika förhållanden som gäller i fråga om livsmedelskontrollen och odlingsrestriktionerna. Håkan Strömberg betonade vidare att Sverige inte ensamt skall avreglera, och det beskedet tackar jag för. Skördeskadeskyddet är ingen prioriterad fråga inom trädgårdsnäringen, säger Håkan Strömberg, och därefter talar han om andra möjliga lösningar, exempelvis resultatutjämning. Det är just vad jag har pläderat för. Det finns kanske tekniska problem, men dessa överlåter jag åt skatteutskottet. Jag tror 30 november 1988 inte att dessa problem är svårare att lösa på trädgårdsnäringsområdet än de är beträffande utjämningen inom skogsnäringen. Det finns därför ganska goda möjligheter att lösa frågan om trädgårdsnäringens skördeskadeskydd. Jag hoppas att socialdemokraterna i skatteutskottet så småningom också tar sig an det problemet.

Herr talman! När det gäller 1974 års trädgårdsnäringsutredning bröt man ut de viktiga frågorna. 1979 lade man fram en proposition för riksdagens ställningstagande. Det man hade kvar och det som presenterades 1982 gällde tullskyddet och främjandeverksamheten. Lennart Brunander kom in på näringsutskottets frågor. Det gäller då landsbygdsutvecklingen. Men den saken har inte något samband med de 200 miljonerna till skogslänen. Det anslaget tillkom tack vare en socialdemokratisk arbetsgrupp. Syftet var att man skulle se över frågorna om Norrlandsjordbruket och undersysselsättningen. Men framför allt gällde det den dåliga ekonomi som jordbrukarna i de norrländska skogslänen hade. Om man hade ett jordbruk och startade med annan verksamhet, skulle stöd vara möjligt. Först gällde det under en treårsperiod. Summan var 100 milj.kr., men sedan har denna utökats med ytterligare 100 milj.kr. Den frågan har alltså ingenting att göra med den landsbygdsutveckling som bl.a. Lennart Brunander talade om. Så åter till frågan om livsmedelskontrollen. Jag tror att svensk trädgårdsnäring kommer att få en förstärkt ställning i och med en skärpning av kontrollen på livsmedel. Jag vill påstå att man har klarat av dessa frågor ganska väl, eftersom att man har varit tidigt ute framför allt när det gäller de biologiska bekämpningsmedlen. En skärpning av kontrollen och en skärpning av kraven på märkning måste gynna den svenska trädgårdsnäringen. Jag sätter alltså stor tilltro till dessa åtgärder. Svensk trädgårdsnäring tar marknadsandelar. För varje år lyckas man täcka in alltmer av konsumtionen i landet, på bekostnad av importen. Det gör att man hänger med prismässigt och att svenska konsumenter sätter större tilltro till svensk produktion än till import. Sedan åter något om skördeskadeskyddet. Om riksdagen skall fatta beslut, bör det i varje fall vara näringen som i första hand begär hjälp. Vidare behövs det vissa riktlinjer för hur det hela skall gå till. Först då finns det något att diskutera. Det går inte att bara gå ut och säga att trädgårdsnäringen måste utforma ett skördeskadeskydd. Det är väl ingen som tror, Lennart Brunander —- även om det krävs samhällsstöd — att samhället skall bära hela kostnaden för arbetet med utformningen av ett praktiskt och bra skydd för trädgårdsodlarna i olika situationer. Trädgårdsodlarna är medvetna om att de själva måste vara med och bära kostnaderna för ett sådant skydd.

Herr talman! Håkan Strömberg återkommer till frågan om att näringen inte har prioriterat skördeskadeskyddet. Då vill jag framhålla att man har haft andra problem att ta itu med. Det är ju så, att man släcker först där det brinner som värst. Annat får vänta tills litet senare. På samma sätt förhåller det sig med skördeskadeskyddet, som ju trots allt är en viktig fråga. Sedan något om de 200 miljonerna vad gäller utvecklingsprogrammet för norra Sverige. För att vara riktigt korrekt i detta sammanhang måste jag framhålla att det var LRF som utarbetade ett program. Därefter motionerade vi i riksdagen. Efter en mycket lång diskussion i jordbruksutskottet fick vi till slut igenom våra krav. Den gången mötte vi ett ganska stort motstånd från socialdemokraterna. Det minns jag mycket väl. De här åtgärderna är naturligtvis mycket bra. Men det kommer att krävas ännu mer pengar. Jag har även tagit upp frågan om landsbygdsutvecklingen. Här kommer det också att krävas pengar för att det skall vara möjligt att förverkliga det idéprogram som tas fram. Det är klart att denna fråga ligger litet utanför det aktuella området. Men här kan också inrymmas trädgårdsnäringsfrågor. När det gäller importen är det faktiskt viktigt att reglerna stämmer överens med de regler som gäller här i Sverige. Jag tvivlar inte ett dugg på att det här är fråga om ett konsumentkrav. Men det handlar också om en rättvis behandling vad gäller producenterna.
Herr talman! Håkan Strömberg tror att den svenska trädgårdsnäringen kommer att få en förstärkt ställning med tanke på det som föreslagits och diskuterats beträffande livsmedelskontrollen. Ja, det får vi hoppas. Men givetvis blir det kommande förslaget avgörande för hur det blir med den saken.
Herr talman! Först till Lennart Brunander. Jag var själv med i nämnda arbetsgrupp. Vårt förslag remitterades till LRF. Vi hade egentligen samma idé. LRF antog förslaget. Men den saken behöver kanske inte diskuteras mera. Frågan om samma regler i detta sammanhang tas upp återigen. Jag trodde att vi skulle kunna föra den debatten vid ett senare tillfälle. Beträffande produktkontrollen gäller samma regler för både svenska produkter och importen. Vad som gör det hela svårt är att det inte är samma odlingsbetingelser i andra länder som här. Det går ju inte att bara säga att man inte får bekämpa vissa växtsjukdomar med det eller det medlet. Det kan röra sig om medel som vi i vårt land inte ens känner till och som vi alltså inte har haft någon anledning att registrera. Alla medel som ni nu talar om här är inte förbjudna i Sverige. Det är bara det att de inte är registrerade. Man har nämligen inte ansökt om registrering. Inte heller har de undersökningar gjorts som behövs. Jag tror att det är viktigt för den här debatten att vi har detta i åtanke. Vi kan inte gå in på odlingsbetingelserna. Till följd av vissa klimatförhållanden har vi speciella problem, medan andra länder har andra problem. Hur gör vi exempelvis när det gäller kvävetillförseln till våra vattendrag, som det ju också förs en debatt om? Vi måste ju minska tillförseln av kväve till åkermarken. Skall vi ålägga andra länder att också minska kvävetillförseln? Här måste internationella överenskommelser komma till stånd. Detsamma gäller bestrålningen. Vi kan inte kontrollera om en vara är 30 november 1988 bestrålad eller inte. Det framgår kanske av varans kvalitet. Om varan inte innehåller bakterier, kan man misstänka att den är bestrålad. Här måste också internationella överenskommelser komma till stånd. I EG-länderna studerar man dessa frågor. Men man är inte helt på det klara med hur ett förbud i detta sammanhang skall utformas. Den enda fördelen med bestrålningen är att det i dag är en mycket dyr metod. Då det inte rör sig om större mängder, blir det stora kostnader. Det gör att man i dag inte bestrålar så mycket. Samma regler gäller alltså. Det är bara odlingsbetingelserna som varierar, och det måste vi kunna acceptera.

Herr talman! Jag vill börja med att peka på ett fel på första sidan i betänkandet. Man säger där att det finns sex reservationer. Sedan nämner man de partier som har avgett reservationerna. Men man glömmer miljöpartiet. Det som har diskuterats i den här debatten utgör ett allvarligt problem. Utländsk frukt behandlas ofta med vax eller kemiska ämnen. Ofta bestrålas den också. Detta är förbjudet i Sverige. Men konsumenterna har rätt att få veta vad de äter. Är inte det ett rimligt krav? Det tycker i varje fall jag. Ytterst handlar det om konsumenternas krav på ”ärlig mat”. Bland all post som vi fick i dag återfanns en skrift från Kooperativa konsumentgillesförbundet, som kom med kravet på ”ärlig mat” 1985. Man skriver: ”VI KRÄVER ÄRLIG MAT Konsumentgillesförbundet arbetar för kvalitetsdeklaration på alla matvaror. Som talar om odlingssätt för frukt, grönsaker och rotfrukter.” Det handlar alltså om ett mycket anständigt konsumentkrav. I betänkandet står det: ”Det är ur folkhälsosynpunkt ett berättigat krav att konsumenterna kan garanteras livsmedel av lika god kvalitet oavsett om de är importerade eller producerade inom landet.” Skall alltså konsumenterna veta vad de äter? Skall likställdhet råda mellan svenska och utländska odlare? Enligt vad jag har förstått här i dag anser Lars Ernestam och Håkan Strömberg att det inte behöver vara på det sättet, utan de utländska odlarna skall alltså ha möjlighet att sälja till Sverige och inte utsättas för samma typ av krav som de svenska odlarna utsätts för. Hur skall vi då kunna behålla svenska odlare i landet? Miljöpartiet de gröna anser att det är helt naturligt och nödvändigt med ett importförbud för livsmedel, producerade på ett i vårt land förbjudet sätt, som det står i reservationen. Det innebär likställdhet mellan svenska odlare och utländska odlare. Det innebär att det ställs likartade krav vad gäller besprutning, arbetsmiljö och barnarbete. Anser ni socialdemokrater och folkpartister att det är okej att man i ett annat land använder barn t.ex. för plockning av frukt på ett sätt som är förbjudet i Sverige? Är det acceptabelt, folkpartiet? Eller sätter ni kravet på frihandel över alla dessa principer? Accepterar folkpartiet och socialdemokraterna barnarbete i detta fall, att människors hälsa förstörs på grund av att arbetsmiljön är dålig och att länder därför exporterar produkter hit som blir mycket billigare än de svenska odlarnas produkter? För att importförbudet skall kunna fungera måste en obligatorisk märkning av odlingsland och använda kemiska medel finnas, i enlighet med den reservation som miljöpartiet har avgivit. Jag skulle vilja fråga både Lennart Brunander, Ingvar Eriksson, Lars Ernestam, Jan Jennehag och Håkan Strömberg: Varför tillstyrker ni inte reservationen? Är det inte rimligt att konsumenterna får veta varifrån produkterna kommer och vilka kemiska bekämpningsmedel som har använts? Det krävs ärlig mat. Det krävs också en skärpning av kontrollen av importerad frukt, en skärpning som kan finansieras genom en höjning av importavgifterna. Det kan inte fungera så, Håkan Strömberg, att vi skjuter allt framför oss. Vi måste ju ta ett ansvar nu. Vi kan inte skjuta upp detta till regeringens nästa proposition. Jag tycker att det är viktigt att vi tar tag i detta omedelbart. Sedan skulle jag vilja övergå till frågan om GATT. Det är alltså en mängd saker i detta land som det sägs att vi inte kan göra på grund av frihandel och GATT. I GATT-överenskommelsen står det följande: ”Vi erkänner att inget land bör vara förhindrat att vidta åtgärder, som är nödvändiga för att säkerställa kvaliteten på sin export, eller för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa, för att skydda miljön, eller för att förhindra bedrägliga förfaranden — — —.” Den paragrafen stämmer exakt i detta fall. Det måste alltså vara tillåtet att skydda människors hälsa, som det ytterst är fråga om när det gäller t.ex. denna typ av bekämpningsmedel. Det är då intressant att se vad som betraktas som handelshinder i överenskommelsen: ”Parterna skall säkerställa att tekniska föreskrifter och standarder inte utarbetas, antas eller tillämpas med avsikt att skapa hinder för internationell handel. Vidare skall varor som införts från annan parts område med avseende på tekniska föreskrifter och standarder medges behandling som inte är mindre gynnsam än den som medges samma slags varor — —- —.” Det ställs alltså ett krav på lika förhållanden. Om vii Sverige kräver samma sak av den utländskt producerade frukten som av den svenskt producerade frukten borde inte detta vara något problem. Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservationerna nr 3 och 4.

Herr talman! Det som Claes Roxbergh tar upp om livsmedelskontroll får vi senare möjligheter att diskutera i hela sin vidd. Det är bättre att ha ett underlag och förslag att ta ställning till. Det är omöjligt att fatta riktiga beslut med de förslag som Claes Roxbergh här har fört fram från talarstolen. Socialdemokraterna accepterar inte barnarbete. Vi har i många år arbetat internationellt mot barnarbete. Men hur skall vi kunna förhindra detta bland familjer i utvecklingsländerna, där barnen i viss mån kan bidra till livsmedelsförsörjningen och överlevnaden och i länder som har behov av att exportera en del produkter? Hur skall vi kunna kontrollera detta och tala om att det är barnarbete, att barnen utnyttjas, där barnen i en helt annan kultur också deltar i familjens dagliga verksamhet? Vi kan inte gå med på Claes Roxberghs krav på förbud mot en import från länder med en annan familjekultur.
Herr talman! Min utgångspunkt är naturligtvis att vi som svenska importörer inte kan detaljgranska vad som händer i dessa länder. Men avsikten är att komma till rätta med de allra värsta fallen. Att sådana här länder inte precis följer den svenska lagstiftningen måste vi acceptera, men där de allra gravaste fallen förekommer skall vi kunna använda importförbudet.
Herr talman! Vi måste hitta klara gränser, och det kan vi inte göra i dag.
Herr talman! På Claes Roxberghs fråga vill jag bara svara att jag tog upp en del av de frågeställningar som han berörde i mitt anförande. Jag anser dessutom, att när propositionen om livsmedelskontroll nu har aviserats och den avses beröra hela detta stora och besvärliga område, är det rimligt att invänta denna proposition, som kommer om några veckor, för att vi skall kunna göra en genomgripande förändring och förbättring av systemet.
Jag skulle vilja fråga Ingvar Eriksson om märkningen: Ställer sig inte moderaterna bakom kravet att produkterna skall vara märkta så att konsumenterna vet vilket land de kommer från, om dispenser har givits och andra bekämpningsmedel har använts?

Herr talman! Det finns åtskilligt i den svenska miljölagstiftningen som är föråldrat eller där förnyelsen av gamla bestämmelser inte har gått tillräckligt långt. Ett sådant exempel gäller naturvårdsprövningen i samband med vattenmål. Vattenlagen syftar i grunden till att möjliggöra exploatering av naturresurser som tidigare inte har utnyttjats. Prövningen av nya företag skall visserligen ske efter en belysning av företagets förenlighet med fastställda planer och allmänna intressen, som det brukar heta, men miljöoch naturvårdsintresset är bara ett av många sådana tänkbara allmänna intressen — och inget säger att de måste väga särskilt tungt när besluten skall fattas. Prot. 1988/89:35 Numera står det klart att skadorna vid olika typer av vattenbyggnadsföre 30 november 1988 tag, t.ex. de omtalade minikraftverken, ofta är betydligt större än Vad SOM mum... ooo += tidigare antagits. Samtidigt har det blivit aktuellt att bygga betydligt fler sådana minikraftverk än tidigare, t.ex. i mindre älvar och biflöden i Norrland. Inte bara vi i folkpartiet utan naturskyddsintresserade på många håll har då påpekat att vattendomstolarna ofta bygger sin bedömning av sådana ärenden på erfarenheter som inte är helt relevanta. De är gamla och härrör från stora kraftverksföretag av traditionellt slag och har svårt att ta ställning till de annorlunda skador som uppstår vid ingrepp i mindre vattendrag. Ett belysande exempel på vart de nuvarande bristerna i lagstiftningen i värsta fall kan leda kan hämtas från gränstrakterna mellan Uppsala och Gävleborgs län. Det gäller fallet Båtforsen, som redan tidigare har varit uppe till debatt här i kammaren. I dag är det kammarkollegiet som enligt vattenlagen skall föra det allmännas talan i vattenmål. Länsstyrelse och naturvårdsverk har inte partsställning och kan alltså endast framställa yrkanden via kammarkollegiet. De kan inte agera själva. I fallet Båtforsen, som är ett unikt naturområde vid nedre Dalälven och ett område som i hög grad är beroende av stabil vattentillförsel, valde kammarkollegiet att utan samråd med vare sig naturvårdsverket, den berörda kommunen eller länsstyrelsen — och utan att ha någon egen naturvetenskaplig sakkunskap — helt enkelt lägga ned sin talan i miljöfrågorna. I stället träffade man på eget bevåg ett avtal, som innebar att naturvårdsintressena för all framtid avskrevs, liksom kraven på stabil vattenföring genom Båtforsen. Naturvårdsverkets yttrande och yrkanden i ärendet framförde kammarkollegiet inte ens till vattendomstolen. Nu har, i de yttersta av tider, en uppgörelse ingåtts, som räddar mycket av det som annars var hotat. Men det väsentliga från principiell utgångspunkt är ju att här var en miljöpolitisk praktskandal på väg att uppstå. Det finns inga garantier för att inte miljövårdshänsynen i andra liknande ärenden skrivs bort på samma sätt. Naturvårdsintressena måste komma in i bedömningen av vattenmål i sin egen rätt och stå på egna ben. Naturvården måste få föra sin egen talan och vara en part i målet. Folkpartiet har länge argumenterat för att en sådan ordning skall införas. Det finns motioner som berör olika aspekter av denna ganska stora problematik. Vi har tillsammans med miljöpartiet och i två fall även med vpk reserverat oss i utskottet för en förändring av vattenlagen på den här punkten. Vi hade varit glada om vi hade fått med oss fler partier. Men detta är, som det verkar, en fråga där andra intressen än det för naturoch miljövård tar över på en del håll. Det är beklagligt. Jag vill ändå yrka bifall till våra reservationer under mom. 1, 2 och 3.

Herr talman! Att tala om decentralisering är mycket populärt i dag. Det är uttryck som används i olika tänkbara sammanhang. Huvudinnebörden av decentralisering är att flytta besluten närmare de frågor som berörs. Nu kan 159 man undra varför jag står här i kvällens sena timme och pratar om decentralisering. Jo, det är precis vad motion 904 handlar om, att få till stånd en förändring av vattenlagen så att hanteringen av bygdeavgifter blir smidigare. I dag sköts denna hantering av de olika länsstyrelserna, och länsstyrelserna har i många olika fall samråd med kommuner. Naturligtvis fungerar detta samråd bra, men det kan bli smidigare. Motionärerna menar att både förvaltning av och beslutanderätt över bygdeavgifterna bör finnas i den kommun eller i de kommuner där vattenregleringen sker. Men utskottet vill avstyrka denna motion. Man anser att det inte är lämpligt att kommunerna själva skall avgöra vilka som skall ha olika kompensationer, vilka enskilda skadelidande som är berättigade till att få ersättning. Tänk, säger man också, om fler kommuner berörs av samma ersättning. Då tror utskottet att det blir stora problem, att kommunerna inte kommer överens. Nu tycker jag att det verkligen är dags att ge kommunerna det förtroende som de är förtjänta av. Kommunerna kommer att klara av denna avvägning. De kommer att klara av sådana här besvärliga situationer. Vill vi vara med om att förenkla och avbyråkratisera skall vi rösta för reservation nr 5. Då får vi en byråkrati som är enklare att hantera. Detta betänkande innehåller också avsnitt om översvämningar. Här vill jag ta chansen att anföra några synpunkter. Jag vet verkligen vad översvämningar kan innebära. Jag kommer från en kommun, Ovanåkers kommun, som har varit utsatt för stora problem i samband med översvämningar. Människor känner en enorm oro, en enorm otrygghet när våren börjar komma och man undrar hur vårfloden skall bli. Höstregnet kan också vara besvärligt, liksom sommarregn. Hösten 1985 var vi hårt belastade av översvämningar i min kommun. 44 milj.kr. kostade översvämningarna. Vår kommun är uppbyggd längs en dalgång där älvfåran är så gott som oreglerad. Älven har naturligtvis ändrat beteende under årens lopp. Riksdagen har fattat beslut om att älvsträckan uppströms skall vara oreglerad. Den skyddas numera även i naturresurslagen. Det är naturligtvis bra, men det är också viktigt att vi kan förhindra översvämningar på annat sätt. Vi måste vidta rensningar och dräneringar, vi måste bygga vallar och vi måste komma åt känsliga områden. Det kan inte vara en kommunal angelägenhet. Det har vi påpekat från kommunens håll i många olika sammanhang. Vi har uppvaktat försvarsministern. Där fick vi förståelse; Roine Carlsson förstod oss. Han gav dammsäkerhetsutredningen, som redan var tillsatt för att titta på dammar, tilläggsuppdraget att ta reda på hur vi kan förebygga översvämningar. Dammsäkerhetskommittén har utrett denna problematik och rekommenderar att regeringen skall avsätta 10 milj.kr. per år i tio års tid. Detta skriver utskottet i det betänkande som ligger till grund för det beslut vi skall fatta. Man förklarar att detta troligen blir en bra lösning, men kan ändå inte tillstyrka dammsäkerhetsutredningens förslag. Det är där jag tycker svagheten kommer. Menar man allvar med att staten är beredd att ta ansvar för större översvämningar, då borde det kunna uttryckas redan nu. Utskottet borde klart och tydligt kunna uttrycka det redan nu i sin skrivning. Det skulle lugna många invånare om riksdagen tog det beslutet. Det är förklaringen till det särskilda yttrande jag har skrivit.

Herr talman! Beträffande betänkanden med reservationer som flera 30 november 1988 partier står bakom har jag ofta gjort den reflexionen att talare efter varandra. mg för fram samma argument, utan att något egentligt nytt blir sagt. Jag skall villigt erkänna att jag själv många gånger inte förmått stryka i planerade inlägg. Dock har jag i denna sena timme bättrat mig och tänker inte lägga något ytterligare till vad Håkan Holmberg sagt om reservationerna 1 och 2. Reservation 4 har sin grund i en motion från centern, folkpartiet och vpk, där vi menar att det finns tillräckligt med erfarenhet som visar att nuvarande ersättningsregler innebär att kompensationen för skador på t.ex. fisket har blivit för låg. De fiskevårdsåtgärder som måste utföras som kompensation för skadorna blir för dåliga, för ringa och för få. Vi menar att vattenlagens regler bör ändras så att också s.k. ideell skada kan ersättas. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 4.

Herr talman! Miljöpartiet de grönas inställning i vattenkraftsfrågan är: Det räcker nu. Det är nog med utbyggda vattendrag, stora som små, i detta land. Det lilla som är kvar måste bevaras. Detta är vår grundläggande inställning. Har man den inställningen är det egentligen mycket enkelt att ställa upp bakom reservationerna 1, 2 och 3. De går alla ut på att skärpa miljökraven och att skydda de få vatten vi har kvar. Reservation 1 handlar om minikraftverk. När den nya naturresurslagen infördes innebar det att det blev lättare att få till stånd minikraftverk. Det lät som något ganska oskyldigt — ordet mini är ju inte så mycket — men i själva verket byggs ett minikraftverk på samma sätt som ett stort kraftverk. Man får en kraftig uppdämning, en torrlagd strömfåra nedanför kraftverket och mycket omfattande skador på vattendraget. De små vattendragen, ofta biflöden till stora vattendrag, är mycket rika, har en hög artrikedom och en hög produktion. I vissa fall kan det vara i klass med korallrev, dvs. höra till de mest rika biologiska system som finns i världen. De små vattendragen är ofta yngelplatser för öring och harr och andra fiskar. De har alltså ofta ett mycket stort naturvärde. Vi har vant oss i vårt vattenrika land att sådant här alltid finns. Vi har kanske inte tänkt på hur pass värdefullt det är. På det sättet har detta kunnat hända. Vi har sett hur företag som en löpeld har bildats i framför allt Norrlands inland och har skaffat sig möjligheter att bygga ut minikraftverk. Men man skall komma ihåg att krafttillskottet från dessa minikraftverk är begränsat. Det tillskottet är inget som påverkar Sveriges energiförsörjning. Att företagen över huvud taget intresserar sig för att bygga minikraftverk hänger samman med att de får goda avskrivningsmöjligheter och på det sättet kan tjäna pengar. Därför är det viktigt att tillåtlighetsreglerna för exploateringar skärps med hänsyn till miljöintressena. Detta anförs i reservation 1. Regeringen bör också förbehålla sig rätten till prövning av vissa minikraftverksföretag för att tillskapa en restriktiv praxis. Minikraftverk skall inte tillåtas alls om det inte finns särskilda skäl, som t.ex. att någon bor i en glesbygd där det inte är möjligt att dra fram en kraftledning till rimliga kostnader. Därför kan det vara motiverat med ett mindre kraftverk för just 161 det hushållet. Men den storskaliga exploateringen av mindre vattendrag måste det bli stopp på. Det ligger på regeringens bord att utbilda en sådan praxis. Reservation 2 handlar om utredningen i vattenmål. Den går ut på att miljökonsekvensanalyser utförda av naturvårdsverket alltid skall göras i vattenmål — stora som små. En sådan miljökonsekvensanalys skall klart redovisa vilka effekter det blir på miljön och naturen på såväl kort som lång sikt. Analysen skall naturligtvis ställas mot ingen exploatering alls. Analysen bör även innehålla bedömningar av den miljö som hotas och hur pass frekvent detta hot är i landet. Tittar man på ett vattendrag som kan vara hotat — vilket som helst —, kan arterna i detta vattendrag när det gäller insekter, fiskar etc. förefalla vara ganska triviala. Men sammansättningen som sådan och förekomsten av ett vattendrag i den regionen kan vara ganska bristfällig, just på grund av att det harskett en stor exploatering tidigare. Det kan t.ex. vara så att antalet platser för reproduktion av öring och pärlmussla i just det området har minskat, och de har därför blivit ovanliga. Då måste man räkna ut naturvärdet. När man kommer till en viss gräns har värdet av naturen blivit så stort att det praktiskt taget bli omöjligt att exploatera. Grundtanken är att det skall vara samma utredningskrav för större som för mindre vattenkraftverk. I detta sammanhang vill jag ta upp, även om detta inte täcks av ärendet i sig, att det ofta handlar om ekologisk kompetens. Tyvärr saknas ofta, om inte alltid, ekologisk kompetens i vattendomstolar. Det tillkallas ibland ekologisk kompetens, men det måste ofta till annan ekologisk kompetens för att kunna bedöma denna kompetens. En vattendomstol består ofta av ingenjörer och ekonomer. Detta kan också vara en förklaring till varför det går som det går i en del fall, t.ex. Ammerån som vi skall få information om på fredag. Reservation 3 handlar om dispensregeln i vattenlagen. Regeln är avsedd att endast utnyttjas i de fall starka skäl talar för tillåtlighet av ett vattenföretag. Det finns inga projekt av den storleksordning som dispensregeln kräver. Några sådana projekt finns i princip inte kvar i Sverige. De är inte aktuella någonstans i Sverige i dag. Men då bör riksdagen klart uttala för regeringen att det finns praktiskt taget inga sådana utbyggnadsplaner som kan bli aktuella i Sverige längre. Vattenkraften är fullt utbyggd i landet. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! När det gäller det ämnesområde som behandlades i de två första reservationerna i det aktuella betänkandet uttalar utskottet att det delar motionärernas oro för den ökade utbyggnaden av minikraftverk. Det är därför viktigt att se över miljöintressenas ställning i detta sammanhang. Men med anledning av att vi inom kort kommer att få en proposition i ämnet anser vi att vi bör avvakta regeringens förslag innan vi går närmare in på en sakbehandling. Med anledning av detta yrkar jag avslag på reservationerna 1 och 2. När det gäller vattenlagens dispensregler har dessa varit föremål för riksdagens prövning vid upprepade tillfällen. Eftersom den regel som behandlas i 3 kap. 3 § vattenlagen ännu inte har kommit till användning är Prot. 1988/89:35 det en synnerligen hypotetisk fråga som tas upp i reservation 3. Jag har 30 november 1988 faktiskt svårt att förstå vilken skillnad det är på reservanternas skrivning och det som redan ligger fast genom riksdagsuttalanden och riksdagsbeslut. Vi är helt eniga om att dispensregeln skall komma till användning endast i det ytterligt speciella fall som ryms inom formuleringen ”företaget är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt”. Det är en formulering som finns i vattenlagen. Denna formulering ger ett utomordentligt skydd för det allmänna intresset. Vi kan inte se annat än att motionskravet är tillgodosett, och jag yrkar avslag på reservation 3. När det gäller ersättningsbestämmelserna för ideell skada som tas upp i reservation 4 vill jag påminna om, att införa ersättningsrätt för ideell skada skulle vara att frångå allmänna skadeståndsrättsliga principer — principer som utgör en grund även för vattenlagens ersättningsregler. En ersättningsrätt som ideell skada kan också ge upphov till svåra bedömningsproblem vad gäller ersättningsnivån. Ersättningsbestämmelserna går nu ut på att i första hand bibehålla fisket i de reglerade vattnen. Det är här som insatserna måste göras och åtgärder sättas in för att bibehålla ett fiskbestånd och underlätta för både fritidsfiskare och andra att utnyttja fiskemöjligheterna. Även de regleringspengar som förvaltas av länsstyrelserna är att räkna med i sådana sammanhang. Jag vill därför yrka avslag på reservation nr 4. I en motion av Per-Ola Eriksson och Börje Hörnlund behandlas förvaltningen av dessa medel, som kallas för bygdeavgifter. I motionen krävs att förvaltningen skall flyttas över från länsstyrelserna till kommunerna. Kommunerna har redan i dag ett mycket stort inflytande över fördelningen av dessa medel. Utom de möjligheter till olika former av ersättning som lagen ger, bl.a. fondbildning, har kommunerna ofta ett starkt inflytande även genom representationen i länsstyrelsernas lekmannastyrelser. Om det inom en kommun skulle finnas ett utbrett missnöje med fördelningen, finns möjligheten att lyfta upp beslut om bygdemedel till länsstyrelsens lekmannastyrelse. Jag vill också påpeka problemet med vattenregleringar som berör flera kommuner. Det måste ändå lösas på länsnivå eller regionalnivå. Frågan om var beslutet skulle fattas behandlades ingående när den nya vattenlagen antogs här i riksdagen, och det rådde då stor enighet om att den ordning som nu gäller skulle vara den lämpligaste.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

Herr talman! Martin Segerstedt sade att han delade motionärernas oro. Det är bra, i och för sig. Nu har vi tillfälle att genom bifall till reservationerna 1, 2 och 3 ge regeringen litet råg i ryggen inför framläggandet av de förslag som man förhoppningsvis kommer med längre fram. Faktum är att de motioner som stöds i dessa reservationer avstyrks i utskottsbetänkandet—det är punkterna 1, 2 och 3 i utskottets hemställan. Utskottet föreslår alltså avslag på motionerna och inte bifall, som Martin Segerstedt antydde. Faktum är att det byggs minikraftverk. Det är t.o.m. så att exploatörerna medvetet lägger sig precis under den nivå som man måste hålla sig under för att anläggningen skall klassas som minikraftverk. Det gör man för att undvika prövningen för vanligt kraftverk, som tydligen är mycket hårdare. Ta t.ex. den utbyggnad av Blädjan i Härjedalen som nu pågår! Den har inte stoppats. Och det finns många andra exempel. Därför finns det anledning till oro. Därför finns det också anledning att bifalla reservationerna 1, 2 och 3.
Herr talman! Skälet till att bl.a. vi från folkpartiet har motionerat om det här är att ingenting har hänt. Jag har här ett snabbprotokoll, där statsrådet Wickbom så tidigt som 1985 försäkrar att det över huvud taget inte behövs någon förändring av vattenlagen; allting är så bra som det är. Löftet att det skall bli en proposition och att någonting ändå skall hända vågar jag därför inte riktigt lita på. Men om det nu ändå är så att någonting skall hända, kan det inte skada att riksdagen ger sin mening till känna — det är ju vad som yrkas: att vi som vår mening skall ge regeringen till känna att vattenlagen bör omprövas. Jag tycker därför att det är fullt naturligt att vidhålla yrkandet om bifall till våra reservationer.
Herr talman! Vi har ett löfte om att vi kommer att få en proposition i ämnet. Den arbetsordning vi har här i riksdagen när vi vet att det kommer en proposition är att vi avvaktar den. Den ger oss det beslutsunderlag vi behöver för att kunna föra en sakdebatt och ta ställning. Det är den arbetsordning vi brukar ha, och den följer vi även nu. Därför yrkar jag avslag på reservationerna, och så får vi återkomma när vi har en proposition på bordet.

Herr talman! Jag har begärt ordet i den här debatten med anledning av att jag och Leo Persson har väckt en motion som behandlar de ersättningar som utgår i samband med översvämningsskador. Vi tycker att de är alltför små. Jag har nu uppgifter som jag inte hade när jag skrev motionen. I fjol hade vi en stor översvämning utefter Klarälven i Värmland. Där har man nu sammanställt uppgifter om de skador som uppstod. Vi uppmanade faktiskt folk, i varje fall i en kommun, att skicka in uppgifter om skadorna, trots att de inte visste om de skulle få ersättning eller ej; i allmänhet lämnar man inte in uppgifter om sådant. På det sättet har vi fått ihop en sammanställning som visar att det rör sig om skador för i varje fall mellan 3 och 4 miljoner, och det är säkert låga siffror. Prot. 1988/89:35 Den ersättning som i det här fallet har utgått är mellan 300 000 och 350 000 30 november 1988 kr. Det motsvarar alltså en tiondel av det belopp som skadorna uppgår till = ue mmomn = oo enligt vad som har anmälts. I fem fall har sådana ersättningar utgått. Det är, sägs det på länsstyrelsen, mycket svårt att förklara för dem som blivit drabbade varför den ena har fått ersättning och inte den andra. Det hänger ihop med att det finns alldeles för litet pengar till den formen av ersättning. Vad vi efterlyser i motionen är att man helt enkelt lägger en liten avgift på kraftbolagen — det har de faktiskt råd att betala — som ger möjligheter att ersätta privatpersoner, småföretagare, ideella föreningar och andra som blir drabbade i de här fallen. Utskottet har avvisat den tanken; man säger att regeringen kommer med en proposition i de frågorna på grundval av dammsäkerhetsutredningens arbete. Jag hoppas att även ersättningsproblemen då får sin lösning. Men jag är inte säker på att det blir så. De åtgärder som vidtas på grundval av dammsäkerhetsutredningens arbete för att höja säkerheten på dammarna är bra; det kommer givetvis att avhjälpa en del av bristerna. Men utskottet säger egentligen också att det inte sker så mycket översvämningar i reglerade vattendrag. Jag bor själv i ett område av Sverige som jag vill påstå är genomreglerat. Det är nästan svårt att hitta en bäck som inte är reglerad, och det är från det området jag har mina erfarenheter av översvämningar — och jag talar då inte enbart om den översvämning som jag redan har berört; det har inträffat många andra, både före och efter den. Nu har vi exempelvis en rätt stor översvämning i västra Värmland, som jag är säker på att Kjell Ericsson, som följer efter mig på talarlistan, kommer att tala om och som också är bevärlig. Jag har inte för avsikt att yrka bifall till motionen — jag vet att det är rätt meningslöst. Men jag har velat säga detta för att för utskottets representanter här i salen framhålla att det har kommit fram nya uppgifter. Om vi tillför en kommande motion de uppgifterna, kanske utskottet tycker att det då är tid att ta itu med den här frågan. Tack så mycket!
Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 5. Jag tycker att det är riktigt att förvaltningarna av bygdeavgifterna bör åvila den eller de kommuner där vattenregleringen skett. Kommunen bör också ha fullständig beslutanderätt över de avgifter som härrör från regleringar inom den egna kommunen. Det har talats här om översvämningar och ersättningsfrågor. Jag vill påtala vikten av att ersättningsfrågorna, när det inträffar stora översvämningsskador, ordnas på ett godtagbart sätt för de drabbade. Staten måste där ta det övergripande ansvaret och bör också ge bidrag till kommuner som vidtar förebyggande åtgärder för att minimera följderna av översvämningsskador. Liksom Karin Starrin har jag upplevt vad en översvämning innebär, eftersom jag kommer från en kommun som har drabbats av översvämningar. I början av september månad det här året drabbades Värmland, främst då de västra delarna, av ett mycket kraftigt regn med stora översvämningar som följd. Ovädret drabbade främst Eda och Årjängs kommuner, och där 165 uppstod betydande skador på vägar, broar, hus och annan enskild egendom. Faktum var att stora delar av området var isolerade under flera dygns tid. De aktuella kommunerna har inventerat uppkomna skador och håller för närvarande på att sammanställa de kostnader som åsamkats både enskilda och samhället. Jag kan därför inte nu ange den exakta kostnaden för de aktuella skadorna, men det torde stå helt klart att det kommer att röra sig om minst ett tiotal miljoner kronor. Det är främst tre grupper som har åsamkats skador vid översvämningarna. Den första gruppen är enskilda som har fått stora skador på sina hus och annan egendom. Visst går här försäkringsbolagen in till en viss del, men med en mycket hög självrisk. Den andra gruppen är kommunerna, vilkas gator och ledningsnät fått kostsamma skador. Den tredje är vägverket, som fått omfattande skador på sitt vägnät. Reparationerna av vägarna har fått ske med ordinarie underhållsanslag, och det är ett anslag som redan tidigare varit hårt ansträngt. De här översvämningarna skedde i ett område där något liknande aldrig hade inträffat, och länsstyrelsen har inte heller förklarat området som riskområde för översvämningar. Trots det har översvämningarna inträffat och drabbat både enskilda och kommuner på ett mycket svårt sätt. Som jag tidigare sade är sammanställningen av aktuella skador inte klar, men den kommer att föreligga under den närmaste tiden. Jag hoppas att staten går in och ersätter de skador som inte täcks av försäkringar. Det måste vara statens sak att ta det övergripande ansvaret när sådana naturkatastrofer inträffar. Jag hoppas också att staten ställer medel till förfogande, så att förebyggande åtgärder kan vidtas och följderna av liknande händelser minimeras. Herr talman! Min förhoppning är således att statsmakterna kommer att pröva de berörda kommunernas framställningar på ett positivt sätt. Jag vill också instämma i det särskilda yttrande som har avgivits av Karl-Erik Olsson och Karin Starrin och som bl.a. berör förebyggande åtgärder mot översvämningar.